Herr talman! Att stimulera bildandet av nya företag är utan tvivel en viktig uppgift — på den punkten är utskottet och motionärerna helt överens. Den näringspolitik som regeringen och riksdagsmajoriteten har ansvaret för har också varit inriktad på att genom olika åtgärder främja just den mindre företagsamheten och nyföretagandet. Låt mig med anledning av detta också säga att utskottet har bedömt att den motion som nu behandlas har ett vällovligt syfte. Som motionären så riktigt påpekar är det viktigt att nya företag bildas och att det sker i större utsträckning än som varit fallet hittills. Det finns emellertid övertygande skäl för att avslå motionen. Jag vill helt kort nämna tre. För det första är handelsbolagsforrnen — såsom motionären också var inne på i sitt anförande — en nu existerande bolagsform som mycket väl kan användas i just de situationer som, såvitt jag kan förstå, förespeglar motionären, dvs. då delägarnas insatser är av varierande slag och då det inte endast är fråga om kapitalinsatser utan också insatser i form av kunnande eller arbete. Handelsbolagsformen är alltså väl användbar, och den är dessutom så utformad att det egentligen inte finns anledning att närmare precisera hur insatserna skall vara fördelade. Handelsbolagsformen lämnar fältet fritt på den punkten, och det torde enligt min mening ligga väl i linje med vad motionärerna önskar sig. För det andra är en kooperationsutredning tillsatt som har att studera kooperationen. Utskottet har kunnat konstatera att det inom ramen för detta utredningsarbete också bör ligga att överväga frågor som har att göra med mindre, kooperativa företag. Såvitt jag kan förstå har motionärerna inte någon avvikande uppfattning på der punkten. För det tredje och slutligen kan vi konstatera att ytterligare en utredning, nämligen 1974 års bolagskommitté, arbetar med frågor som har anknytning till vad motionären här tagit upp. Bolagskommittén har i uppdrag att lägga fram förslag till ny handelsbolagslag, vilken naturligtvis kan komma att påverka situationen för de mindre företagarna, men den har framför allt i uppdrag att överväga huruvida vi i Sverige skall införa en särskild företagsform för de mindre företagen. Resultatet av detta arbete har givetvis såväl motionärerna som utskottet anledning att invänta med största intresse. Med hänvisning till dessa tre synpunkter och till vad utskottet har anfört i betänkandet ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet.
Herr talman! Jag vill i anslutning till vad jag tidigare sade lägga till ytterligare en sak, och det gäller bolagskommitténs:arbete, som Joakim Ollén nu var inne på. Bolagskommittén kommer att föreslå en företagsform som, om jag uppfattat saken rätt, närmast är att betrakta som ett enklare aktiebolag. Det skulle innebära en företagsform som följer precis samma principer som gäller för ett aktiebolag.
Ny företagsform för mindre företag Ny företagsform för mindre företag
Jag kan ha förståelse för att detta kan vara både vällovligt och nödvändigt, men jag tror ändå att det vore angeläget att man också utformade en kooperativ företagsform för mindre företag. Jag vill än en gång påpeka att det i utredningsdirektiven faktiskt inte står någonting om detta med mindre kooperativa företag.
Herr talman! Låt mig bara konstatera att det väsentliga är att vi får fram företagsformer som stimulerar nyföretagandet och som gör det ”lätt att leva” för de mindre företagen. Ett utredningsarbete i den riktningen utförs bl.a. av 1974 års bolagskommitté, och jag tycker att vi har alla skäl att invänta resultatet av det arbetet innan vi bestämmer oss för att utreda ytterligare företagsformer.

Herr talman! Arrendatorernas situation har även i år aktualiserats i några - motioner, vilka har det gemensamt att det där föreslås åtgärder för att förbättra arrendatorernas ställning. Utgångspunkten för vänsterpartiet kommunisternas motion är att arrendatorernas situation i vissa väsentliga avseenden är otillfredsställande. I motionen behandlas en förstärkning av besittningsskyddet, åtgärder för att motverka den våldsamma prisstegringen på arrenden och arrendatorns rätt till en sådan värdeökning som uppkommer på grund av egfa insatser. Låt mig i detta sammanhang erinra om att de flesta problem som uppstår sammanhänger med att marken och naturrikedomarna enligt vår och alla socialisters allmänna ståndpunkt inte är vad de borde vara, nämligen allas gemensamma egendom. Vi anser att detta är nödvändigt från etisk synpunkt liksom också för att undvika alla problem som privat markägande och spekulation drar med sig. Nu kan Ivan Svanström eller andra företrädare för utskottet säga att detta grundläggande principiella synsätt inte hör hemma i det här sammanhanget, då vi diskuterar frågor om jordbruksarrende. Men jag menar att det hör hit i allra högsta grad. De aktuella problemen i samband med markvärdestegring sammanhänger ju direkt med det privata ägandet av marken. Om i stället samhället ägde marken, skulle samhället också kunna tillgodogöra sig den markprisstegring som kan fortsätta att uppstå så länge vårt nuvarande samhällssystem, kapitalismen, finns kvar. Allmänt ägande av marken skulle hindra spekulation och dess prisuppdrivande effekt. Det grundläggande är alltså det privata ägandet zv mark som skapar ett slags -.monopolställning och en situation som drabbar arrendatorerna. Lagutskottets betänkande är i stort sett positivt till vår motion 1009 och de förslag som vi där lagt fram i olika punkter. Utskottet har emellertid inte funnit skäl att tillstyrka några av våra yrkanden, huvudsakligen därför att, enligt vad utskottet inhämtat, tre av de frågor som tas upp är föremål för utredningar elier kommer att behandlas av arrendelagskommittén. Såvitt jag kan se finns det inte täckning för detta i de tidigare utredningsdirektiven, vilka var rätt starkt avgränsade. Inte heller framgår det klart av de skrivelser regeringen överlämnat till kommittén för att tas under övervägande, om de konkreta förslag som vi har tagit upp kommer att behandlas. Eller menar utskottet att arrendelagskommittén kommer att utreda och lägga fram förslag om införande av ett system för priskontroll av arrenden som även möjliggör sänkning av arrenden, vilka efter 1970 stegrats oproportionerligt? Tillåt mig att tvivla på detta.

Jag har därför, herr talman, inget yrkande till punkten 2. Tror verkligen utskottet sedan att arr2ndelagskommittén kommer att lägga fram ett lagförslag om besittningsskydd under arrendators livstid såsom vi föreslår i punkten 3? Såvitt vi förstår och kan finna med stöd av utredningsdirektiven, med stöd av de särskilda skrivelser eller tilläggsdirektiv — vilket vi nu vill kalla dem — och med stöd av utskottets hemställan är utsikterna till det resultat vi eftersträvar inte särskilt stcra. Olika reformer för att förbättra arrendatorernas ställning är starkt motiverade. Möjligt är att någon eller några förbättringar kan komma som ett resultat av pågående utredningsarbete och eventuella regeringsförslag. Hittillsvarande utredningsarbete har emellertid inte resulterat i sådana konkreta förslag som gör att vi kan nöja oss med utskottets hemställan i betänkandet och några mer eller mindre vaga förhoppningar. Ett bifall till motionen 1009 innebär en markering och ett siällningstagande för en förbättring av arrendatorernas ställning. Det innebär ett ställningstagande för att arrendeavgifterna regleras av samhället och knyts till någon form av bruksvärdesprincip. Det innebär också ett klart ställningstagande till att förbättringar utförda av arrendatorer i princip alltid skall ersättas eller tillgodoräknas arrendatorn. Med hänvisning till vad jag nu har sagt vill jag yrka bifall till motionen 1009 då det gäller punkterna 1 och 3.

Herr talman! Tlagutskottets betänkande nr 26 behandlas tre olika motioner, som alla gäller arrendelagsfrågor. Dessa motioner har vid utskottsbehandlingen gått litet olika öden till mötes. Eftersom jag själv i viss mån är far till två av dem, får jag både vara glad och er liten smula ledsen. Den motion som är betecknad 1479 och handlar om praxis vid kommunala arrenden har enligt den hårda formu:ering som vi i lagutskottet använder avstyrkts. I debatten om det föregående ärendet beklagade en motionär att vi använder ett så hårt uttryck, men vi tycker i lagutskottet att man antingen avstyrker eller ullstyrker en motion.

Vad slutligen gäller den tredje motianen, om vilken Tore Claeson här har talat, har han funnit för gott att yrka bifall till endast två av de fyra delförslag som motionen innehåller. Beträffande det första yrkandet, om arrendeavgifterna, ställer Tore Claeson en fråga, huruvida vi i utskottet är övertygade om att de framställningar som har gjorts i annat sammanhang kommer att resultera i en priskontroll.

Att skapa en priskontroll på arrenden skulle väl ur den synpunkten seu medföra betydande bekymmer. Jag vill vara ärlig och säga att lagutskottet inte tror det är möjligt att införa priskontroll på detta speciella område under nuvarande förhållanden. Vi har emellertid observerat att arrendelagskommittén skall ta upp dessa spörsmål till bedömning och därefter avlämna sitt betänkande. Sedan eventuella regeringsförslag har tillkommit får vi således återuppta behandlingen av det problemet. Det sista yrkandet, nr 4, om arrendators rätt aut överklaga markägarens beslut, är motionärernas representant och jag överens om att vi inte riktigt förstår. Där har emellertid inte heller ställts något yrkande. Vad beträffar arrendatorns besittningsskydd framhåller utskottet att detta genom förändringarna i jordabalken år 1972 har förbättrats i förhållande till de bestämmelser som tidigare gällde, men det är vår uppfattning att besittningsskyddet behöver förbättras ytterligare. Vi räknar med att en sådan förbättring kan bli följden av de överväganden som arrendelagskommittén kan komma fram till. Med det här anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till lagutskottets betänkande nr 26 på alla punkter.
Herr talman! Får jag först säga att om punkterna 1 och 3 i vår motion nr 1009 hade fått samma behandling som den motion där Ivan Svanström är medmotionär, dvs. resulterat i ett tillkännagivande från utskottet, skulle jag över huvud taget inte ha yrkat bifall till dessa punkter.

Till punkten 2 har jag som sagt ingen anledning att yrka bifall, eftersom det också sammanfaller med vårt ställningstagande vid fjolårsbehandlingen. När det gäller priskontroll på arrenden är jag överens med Ivan Svanström om att en sådan säkert skulle skapa bekymmer — för dem som arrenderar ut marken. Den skulle innebära att om man inte kunde sätta stopp för prishöjningarna skulle man i alla fall få en spärr mot oskäliga prishöjningar på ett helt annat sätt än vad man nu har möjlighet till. Jag tror sålunda att det skulle skapa bekymmer — men inte för arrendatorerna, utan för dem som upplåter och hyr ut marken. Sedan säger Ivan Svanström: Motionären och jag är överens om att vi inte riktigt förstår detta med punkten 4. Det var väl att ta till väl mycket. I varje fall har jag inte sagt det. Jag förstår detta mycket väl eftersom jag är medmotionär. Motiveringen är bl.a. de särskilda svårigheter som många arrendatorer under svenska kyrkan och fideikommissen har då det gäller au hävda sina intressen. Den som under senare år följt med litet grand i debatten på det här området —- inte minst med anknytning tll fiderikommissen och kanske särskilt ett speciellt fideikommiss i Skåne — vet att det är betydligt större svårigheter generellt set för arrendatorer under fideikommiss än för vanliga arrendatorer. Så nog finns det i och för sig motivering för att särskilt peka på att dessa arrendatorer skulle behöva en bättre behandling.

Herr talman! Jag sade att det blir bekymmer när det gäller att effektivt och med framgång genomföra en priskontroll i fråga om arrenden. Nu säger Tore Claeson att det för dem som arrenderar ut marken skulle medföra bekymmer men för arrendatorerna enbart fördelar. Men jag är, herr talman, inte helt övertygad om den saken. Jag tror det kommer att bli bekymmer på ömse håll. Det är inte möjligt i det nuvarande systemet att denna väg begränsa arrendeprishöjningarna. Men vi är helt ense om, Tore Claeson och jag och även utskottet, att det är angeläget att på något sätt begränsa arrendeprisstegringarna. I sådana fall där det uppenbart är obilligt kan det bli fråga om förhandlingar inför vederbörande ar:endenämnd. Beträffande den sista punkten i mationen säger Tore Claeson att jag tog i Htet väl hårt, och det kan hända att:jaz gjorde. Men vi förstår inte — jag trodde det också gällde Tore Claeson — motiven för detta fjärde yrkande. Arrendatorer som arrenderar av kyrka och fideikommiss har ju samma möjligheter som andra arrendatorer att i vanlig ordning överklaga fattade beslut. Här skulle det enligt motionen finnas särskilda anledningar att gå direkt till regeringen med ett överklagande. Men utan att göra betydande ändringar i de regler som gäller för hanteringen av domstolsärenden i olika sammanhang kan man inte hitta en sådan genväg. Det är väl det som vi trots allt är överens om.
Herr talman! Jag vill bara kort säga att orsaken till att jag inte yrkar bifall till punkten 4 i motionen är att jag inser att arrendatorer hos fideikommiss och stat i princip har samma möjligheter att via arrendenämnd och fastighetsdomstol få sina förhållanden prövace.

Herr talman! Vpk har tidigare här i riksdagen motionerat om att bilen skall betraktas som ett tekniskt hjälpmedel för rörelsehandikappade. De två senaste riksdagarna har också utskottet i anledning av liknande krav förutsatt, alt regeringen skall framlägga förslag till åtgärder. Så har emellertid inte blivit fallet. Bilen är för många ett oundgängligt transportmedel, som aldrig kan ersättas av en utbyggd färdtjänst celler ens inom överskådlig tid av den kollektiva trafiken. De bidrag som utgår till bilanskaffning till rörelsehindrade täcker bara en liten del av kostnaderna. Dessutom är inkomstgränserna orealistiska och tar inte alls hänsyn till de verkliga kostnaderna för bilköp och bilinnehav. Många av de handikappade tvingas dra ned sin övriga konsumtion till ett minimum inför tvånget att skaffa sig en bil. som gör det möjligt att fungera socialt. Vpk anser att bilen fullt ut kan jämföras med andra tekniska hjälpmedel för handikappade, och vi anser att bilen skall uppföras på hjälpmedelsförteckningen. Det här är den springande punkten —- att bilen skall betraktas som ett tekniskt hjälpmedel. Utskottet har nu för tredje gången ställt sig bakom de här motionsyrkandena, och om regeringen inte heller den här tredje gången vill hörsamma utskottets hemställan förutsätter jag att de motionsyrkanden av liknande art som vpk kommer att lägga fram i jar uari under 1978/79 års riksdag kommer alt få en mycket mer bestämd behandling av utskottet än tidigare. Herr talman! Jag har inget särskilt yrkande utöver utskottets vad gäller motionen 889. Däremot vill jag yrka bifall till motionen 703, som kräver att normalkostnaderna för anskaffning uv glasögon infogas i sjukförsäkringssystemet och lagen om allmän försäkring. Vi anser att det är ett allvarligt handikapp att drabbas av synskada och att synnedsättning ur ersättningssynpunkt skall betraktas som vilket handikapp som helst där hjälpmedel behövs. Kostnaderna för inköp av zlasögon är dessutom cen tung post för många familjer, inte minst beroende aå de kraftiga prishöjningarna. Speciellt i frågor Vissa handikappfrågor 140 det här fallet drabbar det grupper som i andra sammanhang har dålig ekonomi. Det avtal som har träffats om fria glasögon för vissa grupper är inte till fyllest. Vpk hävdar att denna kategoribegränsning skall upphöra och att alla med synskada skall få ersättning för sina normalkostnader föratt anskaffa glasögon. Jag yrkar därför bifall till motionen 703.

Herr talman! 1 socialförsäkringsutskottets betänkande nr 25 behandlas bl.a. motionen 1069 av Stina Eliasson och mig angående frågan om införande av bidrag för handikappades merkostnader i samband med rekreationsresor. Principiellt kan man naturligtvis anse att det är riktigt att sådana merkostnader täcks av handikappförsäkring och pension, men i realiteten täcker inte ersättningen dessa kostnader. Man behöver nog inte vara alltför pessimistisk för att konstatera att det även i fortsättningen blir svårt för handikappade att få räkna in sina utlandsresor i underlaget för handikappersättningen. Hur ser de då ut i verkligheten? Gravt rörelsehindrade som vill resa utomlands får dubbla eller flerdubbla kostnaden för en — eller ofta två — ledsagare, som måste följa med för att ge personlig hjälp med av och påklädning, hygien, toalettbesök, vid bad, utflykter och ibland även under natten. Många rörelsehindrade kommer på det sättet aldrig ut och får uppleva andra länder, utan de hänvisas till isolering och ensamhet, vilket medverkar till att förvärra deras situation. Ms-förbundet anordnar resor med hjälp av fonder som Norrbacka-Eugceniastiftelsen, Radiohjälpen och Sunnerdahls handikappfond. Men tyvärr kan inte alla beredas plats, utan man tvingas säga nej till många. Hur löser då den enskilde rörelsehindrade i dag problemet med merkostnader? Han är hänvisad till exempelvis Norrbacka-Eugeniastiftelsen, som har vissa medel för detta ändamål, men även den tvingas säga nej till många på grund av bristande medel. I övrigt måste man lita till privat välgörenhet som Lions och andra välgörenhetsorganisationer. Man kan också få viss socialhjälp enligt 13 § socialhjälpslagen,s.k. frivillig socialhjälp, till merkostnader, men kommunerna stramar i dag åt på grund av den kärva ekonomiska situationen. För att lyckas få bidrag till merkostnader fordras alltså stor initiativrikedom och framåtanda, och de som saknar det blir sittande isolerade i sina bostäder, trots att det är de som allra mest behöver den stimulans en rekreationsresa kan ge. Våra strävanden mot integrering av handikappade i samhället måste också innebära möjlighet för dem att resa på samma villkor som friska och tillsammans med friska. Ett sätt att lösa problemet med finansieringen av gravt rörelsehindrades rekreationsresor kan vara att inrätta en ”styrelse för resetjänst” efter den modell som i dag styrelsen för vårdartjänst arbetar efter. Styrelsen för vårdartjänst svarar i dag för de personliga vårdare som skolelever behöver i högre utbildning och ger bidrag till deras lön. På ett liknande sätt skulle styrelsen för resetjänst kunna arbeta genom att ge bidrag till medhjälpare/ledsagare vid rekreationsresor och eventuellt ha ett register över lämpliga sådana. Eventuellt kan man tänka sig att styrelsen för vårdartjänst vid sidan av sina nuvarande uppgifter åtar sig att sköta även bidragsfrågan vid rekreationsresor. Utskottets motivering är verkligen kortfattad - man åberopar förra årets ställningstagande. Det innebär också att ambitionen från utskottets sida inte har sträckt sig särdeles långt; man vill inte närmare analysera de problem som har aktualiserats i motionen och somm har stor betydelse för denna grupp av människor. Kravet på en utredning är enligt m:n uppfattning väl underbyggt, och det är tråkigt att konstatera att utskottet inte har varit berett att ställa sig bakom vårt motionskrav. Herr talman! Mot ett enigt utskot:sbetänkande finner jag det meningslöst att yrka bifall till motionen men hoppas ändå att motionen och debatten här i kammaren i dag skall leda till ett fall "ramåt för frågan, så att de handikappade i framtiden får förbättrade möjligheter till rekreationsresor.

Herr talman! Detta förefaller kanske inte vara någon stor fråga, Karin Nordlander, men ändå kan den vara ganska komplicerad för den som försöker sätta sig in i problemen. Vad saken gäller är arbete för barn, och rent principiellt kan man fråga sig om man skall stimulera till barnarbete, Karin Nordlander. Det är ju föräldrarna som är ansvariga för barnen, och när dessa blir sjuka lider de i allmänhet ingen ekonomisk förlust. Socialpolitiska samordningsutredningen har väldigt många frågor att se över, bl.a. denna. Det gör att det kan ta tid innan den lägger fram ct förslag. | Som jag nyss sade gäller den här frågan i allmänhet skolbarn. Det är klart att de efter ett par månaders sommararbete kan ha fått en sammanlagd inkomst på över 4 500 kr. För denna inkomst betalas också sociala avgifter. Principiellt skulle de då ha ersättning från sjukförsäkringen. Men det är som sagt litet komplicerat. Blir barnen sjuka under skolperioden, får de uppbära sjukpen ning fastän de går i skolan. Detta tillhö:: de korttidsanställdas problem när det Nr 131 gäller sjukförsäkringen. Men även de. problemen skall ses över av utred Onsdagen den
Herr talman! Per-Eric Ringaby använde många konstiga invändningar för att motivera yrkandet om avslag på motionen. Det är klart att detta problem är stort för dem som drabbas. Bestämmelsen i sig stimulerar inte till barnarbete. Men det finns i dag många olika orsaker till att elever slutar skolan direkt efter grundskolan och tvingas ut i arbetslivet. Även om många i dag genom den stora arbetslösheten står utanför arbetsmarknaden, måste man lösa problemen för dem som står till arbetsmarknadens förfogande. Det finns ingen som helst rimlig anledning att nu underlåta att ta ställning till denna fråga. den det ej vill röstar nej.

Vi underströk att sjukförsäkringen är av grundläggande betydelse då det gäller att ge alla i vårt land lika möjligheter till sjukvård. Även de med begränsade inkomster har genom sjukförsäkringssystemet fått tillgång till sjukvård i en omfattning som tidigare var förbehållen de bättre situerade. För socialdemokratin är det ett grundläggande krav att ekonomiska och sociala faktorer inte får avgöra människornas vårdmöjligheter. Det är uteslutande vårdbehovet som skall vara avgörande. Sjukförsäkringen skall ge kompensation för inkomstbortfallet vid sjukdom och en garanti för att alla på lika villkor har rätt till i princip fri sjukhusvård och till läkarvård m.m. Med hänsyn till de senaste årens kostnadsutveckling motsatte vi oss inte den överenskommelse som träffats mellan regeringen och sjukvårdshuvudmännen. I en reservation till socialförsäkringsutskottets betänkande 1976/ 77:28 framhöll vi att den fortsatta utvecklingen måste ta sikte på att i ökad omfattning finansiera sjukvården genom sjukförsäkringen och mindre genom patientavgifter och sjukpenningavdrag. Särskilt höjningen av sjukpenningavdraget vid sjukhusvård från 20 kr. till 30 kr. om dagen ingav oss oro med hänsyn till dess effekter för den enskilde. För varje dag som en försäkrad vistas på sjukhus görs nu ett avdrag på 30 kr. av den sjukpenning den försäkrade är berättigad till. Det kraftigt höjda sjukpenningavdraget medför kännbara effekter för särskilt låginkomsttagare. En låginkomsttagare som på grund av olycksfall eller sjukdom tvingas till en längre sjukhusvistelse får inte mycket kvar av sin sjukpenning. Med hänsyn till de betydande fasta kostnader som den sjuke samtidigt har för bostad och familjens försörjning i övrigt kan svåra ekonomiska problem uppstå. Låt mig ta ett exempel. Med en månadslön på 3 000 kr. är sjukpenningens brutto 90 kr. om dagen. Vid sjukhusvistelse dras först skatt på sjukpenningens bruttobelopp och därefter görs det nu höjda avdraget på 30 kr. Det belopp som kvarstår blir då omkring 30 kr. per dag, dvs. en tillgänglig månadsinkomst på 900 kr. Effekter av detta slag är enligt vår mening inte förenliga med de krav man har rätt att ställa på sjukförsäkringen. De ursprungliga bestämmelserna i sjukförsäkringen motverkade dessa effekter genom att sjukpenningavdraget hölls relativt lågt och genom den fortfarande gällande garantiregeln, som bl.a. innebär att sjukpenningavdraget får uppgå till högst en tredjedel av sjukpenningens belopp. Efter den kraftiga höjningen av sjukpenningavdraget fr.o.m. den 1 januari i år uppkommer, i kombination med att skatten dras på sjukpenningens bruttobelopp, de icke acceptabla effekterna. Garantiregeln gav tidigare, då sjukpenningen var obeskattad, en bättre kompensation vid reduceringen av sjukpenningen genom sjukpenningavdraget. Därtill kom, som jag tidigare framhållit, att sjukpenningavdraget var betydligt lägre. Vi finner det därför angeläget med en översyn av sjukförsäkringens bestämmelser om sjukpenningavdraget. Vi har påpekat att det därvid bör undersökas om garantiregelns utformning, den s.k. tredjedelsregeln, och förfarandet vid skatteavdraget på sjukpenningen behöver ändras.

Vad det här gäller är att tillförsäkra även låginkomsttagare en godtagbar ersättning för inkomstbortfall vid sjukhusvistelse. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till den socialdemokratiska reservation som är fogad till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 28.

Herr talman! I motionen 1977/78:365 har vänsterpartiet kommunisterna tagit upp avgiftssystemet inom den offentliga öppna sjukvården — ett avgiftssystem där sjukförsäkringen och sjukvårdshuvudmännen betalar huvuddelen av kostnaden. Vpk hävdar i motionen att patientavgiften, trots den höjning som successivt skett sedan systemet med sjukronorsreformen genomfördes, inte tillför huvudmännen särskilt stor inkomstförstärkning. För även om 7 kronan nu blivit 20 kr., så har inte heller administrationskostnaderna för indrivningen av avgifterna stått stilla. Ett borttagande av patientavgifter, som vi föreslagit, skulle alltså innebära en ganska måttlig merutgift inom sjukförsäkringen. Vi anser därför att det finns en motsättning i utskottets betänkande då man å ena sidan skriver att patientavgifterna måste anses måttliga för majoriteten av medborgarna — en skrivning som väl måste tydas så att ingen av ekonomiska skäl genom avgiften hindras att söka sjuk eller läkarvård — å andra sidan talar om den betydande avgiftsökning som kan beräknas följa av en helt fri sjukhus och läkarvård. Vpk tror inte heller att det föreligger så stor risk för att borttagandet av avgifterna skulle leda till en ökad efterfrågan på sjukvård. Men en höjning av avgifterna medför självfallet ökad risk och att de som främst drabbas blir de ekonomiskt sämst ställda i samhället, som oftast har det högsta vårdbehovet. Vpk menar att fördelarna med borttagande av patientavgifterna skulle överväga. Man skulle därmed kunna frigöra personal som tvingas till det merarbete som indrivningen av avgifterna betyder och som ökat sedan det s.k. högkostnadsskyddet infördes. Denna personal skulle kunna användas för direkta vårduppgifter, en för alla parter mera meningsfull insats. Vpk har i motionen också pekat på hur avgiftssystemet prioriterar de specialiteter som har en relativt tekniskt-medicinsk inriktning med möjlighet till många läkarbesök per tidsenhet, medan det blir kostsammare för landstingen att bygga ut verksamhetsområden som är inriktade på långvariga samtal och socialmedicinskt präglat utredningsarbete. Vidare anförs att systemet med patientavgifter försvårar integrationen med den öppna socialvården, där befattningshavarna inte ingår i avgiftssystemet. Sjukfrånvarons dimensioner är en stor diskussionsfråga i dag. Den var aktuell inte minst i samband med lönerörelsen. Arbetsköparna och den borgerliga regeringen tycks vara ganska överens om att det finns en okynnessjukskrivning och en omotiverad efterfrågan på sjukvård. Detta vill man komma till rätta med dels genom en försämring av de avtalsenliga sjukförmånerna, dels genom ett avgiftssystem som kan utgöra en spärr för efterfrågan. Listan över sjukdomsorsaker har ökat i vårt moderna samhälle. Det gäller orsaker till såväl fysiska som psykiska skador. Utvecklingen inom arbetsmarknaden med krav på ständigt ökad produktivitet har inneburit stressjukdomar och ökad utslagning, som lett till långtidssjukskrivning eller förtidspensionering. Ökad användning av kemiska medel inom vissa yrkesområden och vid tillverkning av olika produkter har fått samma inverkan på sjukdomsbilden. I stället för att diskutera och komma till rätta med de grundläggande orsakerna till mångas ohälsa koncentreras sjukvårdspolitikernas intresse till de stigande sjukvårdskostnaderna. Men verkligheten är ju tyvärr sådan, att man inte minskar sjukvårdskostnaderna med ewt avgiftssystem som hindrar sjuka att söka vård i tid — det förlänger tvärtom sjukförloppet. Förebyggande hälsovård och rehabilitering är däremot vägen till sparade sjukvårdsplatser, vilka medför de största kostnaderna inom sjukvården. Utskottet finner inga skäl att ändra sin uppfattning i frågan om avgiftssystemet inom sjukvården. Vpk vidhåller emellertid sin uppfattning at det är vårdbehovet som skall avgöra sjukvårdsinsatserna och planeringen av sjukvården, inte ekonomiska eller sociala faktorer. Det mänskliga lidandet och beroendet av samhällets omsorg är tillräckligt stort utan att ekonomiska problem skall bli följden. Enligt vpk:s mening är slopandet av patientavgifterna också av grundläggande betydelse för att alla samhällsmedborgare skall tillförsäkras samma möjlighet till sjukvård. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till motionen 365.

Herr talman! De frågor som här tas upp av motionärerna torde inte vara av så stor dignitet att de kan föranleda någon längre debatu. Vad gäller reservanternas problem skulle jag vilja påstå att dessa faktiskt är tillgodosedda i utskottets skrivning. Reservanterna tar upp ett problem som har två sidor, nämligen dels de utförsäkrades — ofta pensionärers —, dels vissa aktivas, särskilt låginkomsttagares, kostnader för sjukhusvård.

Vi 150 måste väl ändå tro.

Jag undrar vad regeringen annars skall ta upp i detta sammanhang. Självfallet kommer den också att undersöka om ändringar i dessa bestämmelser kommer att få några ekonomiska konsekvenser för landstingen. Jag tycker därför att motionärernas krav är till 100 25 tillgodosedda med utskottets skrivning. När det gäller vpk-motionen om en helt avgiftsfri sjukvård kan man verkligen ifrågasätta om en sådan reform skulle vara till gagn för de sjuka. Den skulle skapa ett efterfrågetryck, Karin Nordlander, som skulle göra köerna ännu värre. Det kan verkligen inte vara någon särskilt angelägen reform i dag med nuvarande knapphet på pengar. Svensk sjukvård är dock den kanske förnämsta och billigaste i världen. Jag uppfattade Karin Nordlander så att hon nästan lät påskina att det finns människor som av kostnadsskäl inte kan söka sjukvård. Jag vill starkt betvivla det. Det finns icke någon i Sverige som av kostnadsskäl hindras att söka sjukvård. Dessutom har ju de som verkligen ofta behöver söka sjukvård genom landstingens medverkan möjlighet att utnyttja det s.k. åttakortet, som innebär att patientavgifter inte uttas för fler än åtta läkarbesök. Därutöver håller sociala samordningsutredningen på att utarbeta ett högkostnadsskydd för flera olika områden, där man verkligen skall slå vakt om patienternas intressen. Därigenom skapas ett system som garanterar att ingen får onormalt höga kostnader vid besök i sjukvård. Det är dessutom en ganska dyr reform.
Herr talman! Det är gott och väl att den borgerliga majoriteten anser att man skall pröva dessa frågor. Vi har i vår reservation direkt angett vad det konkret gäller, och vi har också anvisat vägar för hur frågan bör lösas. Det finns ju inget direkt samband mellan den ersättning de utförsäkrade betalar för sjukhusvård och det sjukpenningavdrag som de försäkrade får vidkännas vid sjukhusvård. I lagen om allmän försäkring finner herr Ringaby bestämmelser om hur det skall förfaras då det gäller försäkrad som åtnjuter sjukhusvård. Då skall sjukpenningen minskas med 30 kr. per dag, dock högst med en tredjedel av sjukpenningens belopp. Och vidare i texten: Därvid skall det belopp varmed minskningen sker avrundas till närmast lägre krontal. Sjukpenningen vid sjukhusvård skall dock alltid utgå med lägst 8 kr. Det är framför allt två frågor som här anmäler sig. För det första handlar det om garantiregelns utformning och för det andra om förfarandet när det gäller skatteavdraget, som nu sker på den utgående sjukpenningens bruttobelopp. De effekter som uppstår för låginkomsttagare är enligt vår åsikt inte acceptabla. Därför bör en översyn komma till stånd på det sätt som vi har föreslagit i den socialdemokratiska reservationen. Även om vi vid voteringen, herr talman, som vanligt får räkna med att den borgerliga övervikten i kammaren fäller utslaget, kommer man på det sakliga planet i fortsättningen inte förbi de synpunkter och det konkreta förslag vi framlagt i reservationen. Därom är jag helt övertygad.

Herr talman! Herr Ringaby befarar att det skulle bli ett stort efterfrågetryck, om man slopade patientavgiften. Det bekräftar ju den antydan som hörts, nämligen att även icke sjuka söker vård. Om man söker sjukhusvård eller läkare, måste det finnas någon anledning till att man gör det. Då borde vi också ta reda på orsakerna. Ingen kan heller förneka att den debatt som förs i dag om sjukvården och sjukvårdskostnaderna har en reaktionär inriktning. På en konferens om sjukvård och nationalekonomi i Malmö den 4 april i Landstingsförbundets regi fanns det självutnämnda experter som på fullt allvar talade om införandet av en självrisk för all sjukvårdskonsumtion, alldeles som när det gäller andra typer av försäkringar, exempelvis hemförsäkringar och bilförsäkringar. Inledaren på den här konferensen menade att ett ökat betalningsansvar för sjukvårdskonsumenterna skulle ge ett bättre kostnadsmedvetande på såväl efterfrågesidan som utbudssidan. Han föreslog konkret ett självriskbelopp på 1 000 kr. per person och år med ett avgiftstak bestämt som en högsta andel av inkomsten. Budgetdepartementets representant kom också med hårda budskap. Han sade att reformer i form av standardhöjning, personalförtätning etc. borde skjutas på framtiden och uppmanade landstingen att se upp med oplanerad personalförtätning mellan budgetbesluten. Personaltätheten borde emellertid inte bereda några bekymmer, eftersom man i dag aldrig har det fulla antalet anställda i tjänst. En undersökning av Spri visar tvärtom att personalomsättningen är så stor att det skulle bli billigare att anställa bara fast personal i stället för att anlita vikarier. Vpk kan alltså inte godta att sjukvården i högre grad självfinansieras. '
Herr talman! Personalomsättningen inom sjukvården är ett stort problem som Spri f. n. sysslar med. Det är inget lätt problem att komma till rätta med, men jag förnekar bestämt att det skulle vara något problem för medborgarna att söka sjukhusvård i dag med de avgifter som tillämpas och med det högkostnadsskydd som finns för alla människor, ett högkostnadsskydd som dessutom kommer att förbättras. Utskottsmajoriteten är faktiskt helt enig med herr Aspling om att man skall se på de här problemen i departementet. Skulle det finnas några problem för värd Nr 131 låginkomsttagare som blir inlagda på sjukhus, förutsätter vi att de kommer att Onsdagen den lösas. Det är ju exakt vad herr Aspling vill.
Herr talman! Jag skall inte på något sätt förlänga den här debatten. Jag vill bara på nytt understryka vad jag framhållit. På det sakliga planet råder inget tvivel om att vi i vår reservation just har pekat på problemen och också anvisat vägar hur man bör kunna lösa dem. Det som förvånat mig, herr Ringaby, var att den borgerliga utskottsmajoriteten inte kunde ansluta sig till de tungt vägande synpunkter som vi anfört i reservationen.
Herr talman! Det är, herr Ringaby, helt motsägelsefullt att säga att ingen av ekonomiska skäl hindras att söka sjukvård men samtidigt säga att slopandet av patientavgiften skulle innebära ett våldsamt efterfrågetryck på sjukvården. Det hänger inte ihop.
Herr talman! Allt som blir gratis blir det större efterfrågan på. Det är ekonomins lagar. Även på det sakliga planet, herr Aspling, är utskottet och reservanterna helt ense. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej.

Herr talman! Vi skall nu behandla socialförsäkringsutskottets betänkande nr 29, och vi läser på talarlistan inom parentes att det gäller vissa sjukpenningfrågor. Men, herr talman, det gäller betydligt större frågor än så! Det gäller 2,5 miljoner anställdas rätt till retroaktiv sjukpenning vid långdragna löneförhandlingar. Vid LO-kongressen 1976 beslutades att denna fråga måste ses över. Här åsamkas nämligen stora grupper människor ekonomiska förluster om avtalsförhandlingarna drar ut på tiden. Under den tiden har de inte rätt till högre sjukpenning än i den sjukpenningklass där de är inplacerade; det får de nämligen inte förrän förhandlingarna har avslutats. Enligt gällande lag kan man inte ändra sin sjukpenningförsäkring förrän den dag då man har vetskap om inkomstens storlek och därigenom kan beräkna den framtida inkomsten, vilken ligger till grund för inplaceringen i sjukpenningklass. Det har visat sig att stora grupper människor därigenom har fått vidkännas ekonomiska förluster av betydande storleksordning. 1,25 miljon människor i detta land är redan garanterade rätt till sjuklön genom avtal — de lider således icke ekonomisk förlust — men 2,5 miljoner människor inom LO-kollektivet har fortfarande stora ekonomiska förluster. Inom socialdepartementet ansåg man att detta missförhållande borde rättas till, och förutvarande socialministern gav riksförsäkringsverket i uppdrag att se över denna för så många människor angelägna fråga. Riksförsäkringsverket kom med ett förslag den 7 februari 1977, och det översändes till socialdepartementet. En proposition väntades förra året i detta ärende. Den var aviserad, men det stod ett litet ”eventuellt” vid propositionen. Och det eventuella innebar tydligen att man inte var speciellt intresserad av denna fråga — det kom nämligen ingen proposition. Den 23 maj förra året hade jag en interpellationsdebatt med nuvarande socialministern Rune Gustavsson. Han angav vid det tillfället att det var tidsskäl som var det helt avgörande för att propositionen inte kom och att han verkligen kände djupt och starkt för de 2,5 miljoner löntagare som inte hade rätt till sjukpenning enligt vad lagen egentligen tillförsäkrade dem, 90 96 av aktuellt inkomstbortfall. Han pekade också på att det möjligen borde göras en administrativ översyn. Nr 131 Men LO hade i sitt remissvar ställt sig bakom riksförsäkringsverkets förslag. Onsdagen den Och Försäkringsanställdas förbund, som organiserar de anställda på försäk 26 april 1978 ringskassorna, hade också ställt sig bakom förslaget. Och jag anser att man inte kan frånkänna detta förbund administrativ kännedom. Just därför är det förvånansvärt att när vi till årets riksmöte framlägger en motion i samma ärende så får vi bara uppleva att den avslås och att man skall se Över frågan. Den 23 maj förra året var det tidsskäl som var huvudorsak till att propositionen inte kom. Nu har det gått ett år. Nu anser jag att man inte längre kan åberopa tidsskäl. Hade det funnits intresse för denna fråga hade det funnits en proposition att ta ställning till. Att det finns en socialdemokratisk reservation fogad till betänkandet bör väl inte förvåna. Det är angeläget för oss att frågan bringas till en lösning, och, herr talman, jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Maj Pehrsson uppehöll sig under största delen av sitt anförande vid frågor som jag inte alls tagit upp i mitt anförande. Problemet med för låg kompensation för deltidsanställda, delpensionärer och korttidsanställda är väl känt. Det är bara SAF som sagt att människor är sjukskrivna så mycket därför att kompensationen är för hög. Verkligheten ser helt annorlunda ut. Jag är glad att den motionen överlämnats till socialpolitiska samordningsutredningen. Vad gäller problematiken om retroaktiv ersättning hade jag faktiskt väntat mig att Maj Pehrsson skulle ställa frågan — precis som socialministern gjorde i interpellationsdebatten — varför inte den föregående regeringen hade löst detta problem. Det vittnar om okunnighet. Jag är ledsen att behöva säga det. Det är ju så att frågan blev aktuell först när kompensationsnivån steg till 90 96 av inkomstbortfallet och när sjukpenningen blev beskattad och dessutom ATP-grundande. Detta trodde jag skulle vara så uppenbart att man från borgerligt håll var klar över det och inte skulle an vända det som ettargument i denna debatt. Jag skulle bli väldigt glad om fröken Pehrsson gick upp här i talarstolen och sade att hon känner det som mycket angeläget att dessa 2,5 miljoner löntagare får samma rätt som 1.25 miljon redan genom avtal är tillförsäkrade. Detta är ett rättvisekrav. Mot bakgrund av interpellationsdebatten tror jag att socialministern skulle ha behövt litet stöd åtminstone från sina partivänner i denna fråga, för jag har en känsla av att han hos dem inte fått det gehör som han önskar att få. Av protokollet från den 23 maj 1977 kan man nämligen tydligt utläsa att han känner djupt och starkt för denna fråga. I dag, ett år efter den debatten, kan inte tidsskäl, som han då angav, vara avgörande för att vi inte har något förslag i denna fråga på riksdagens bord. Sedan säger Maj Pehrsson att avtalsrörelsen i år inte varit så långvarig. Men, Maj Pehrsson, den var tillräckligt lång, om man hade fått en retroaktiv lön som hade haft något innehåll. Men jag skall inte gå in på problematiken varför det ser ut så att löntagarna inte kan förvänta sig det just nu. En lagändring är angelägen på det här området, och den bör ske snabbt. Dessutom: De övervägs i departementet, sade en talseman för utskottet till Nr 131 mig för 14 dagar sedan om vissa delpensionsfrågor. Det skulle komma en Onsdagen den proposition i vår. Problemen skulle lösas, hette det. Men det kommer ingen 26 april 1978 proposition. Våra reservationer är inte meningslösa — de behövs verkligen.
frågor Herr talman! Jag menar fortfarande att reservationen inte är nödvändig. därför att det är ungefär samma ord som används i majoritetsskrivningen som i reservationen. Låt mig säga till Doris Håvik när hon frågar om jag känner för att alla skall få en rättvis behandling: Jag tycker att alla skall ha en rättvis behandling i vårt samhälle både när det gäller sjukvårdsersättning och andra försäkringsfrågor. Låt mig också säga till Doris Håvik, som väntar på en proposition och anklagade departementet för att denna proposition inte kommit fram: Enligt Doris Håviks yttrande i debatten i maj förra året till socialministern gav förre socialministern år 1975 riksförsäkringsverket ett utredningsuppdrag. Men utredningsresultatet kom inte till socialdepartementet förrän i februari 1977. Doris Håvik sitter i riksförsäkringsverket och har själv möjlighet att påverka behandlingen där så att den går snabbt, men då dröjde det ganska länge.

Herr talman! Jag förstår inte Maj Pehrssons indignation. Frågan var grundligt utredd. Det låg ett förslag på socialdepartementets bord i februari 1977. Nu har vi april månad 1978. Den 23 maj 1977 sade socialminister Rune Gustavsson: Det är bara tidsskäl som gör att vi inte kan lägga fram en proposition till vårriksdagen. Nu har det gått en höstriksdag och snart en vårriksdag, och det finns fortfarande ingen proposition i ärendet. Då måste man ställa frågan: Vad är det nu som utgör ett hinder? Är inte frågan lika angelägen? Vad är det som bromsar Rune Gustavsson i hans goda uppsåt, som han gav belägg för från denna talarstol i debatten i maj 1977? Det är väl inte så att han glömt av det? Det tror jag inte, eftersom Maj Pehrsson säger att man ser över frågan. Tro, antaganden och förhoppningar är bra, men det är bättre med konkreta förslag. Tro, antaganden och förhoppningar uttalades från denna talarstol för ca 14 dagar sedan när det gällde delpensionärerna. Vi skulle tro på det som då sades — både reservanterna och kammarens övriga ledamöter. Men tro, förhoppningar och förväntningar kom på skam. Det kommer ingen proposition. Och vad har vi för anledning att tro mer på Maj Pehrsson, när hon står här och försäkrar att det kommer att läggas fram ett förslag, att man ser över frågorna? Jag tycker att utskottets majoritet har en ganska dålig förankring i departementet.
Herr talman! I februari 1977 fick departementet en rapport från riksförsäkringsverket. Men Doris Håvik glömmer att tala om att materialet skickades ut på remiss, att det fanns remissinstanser som var ganska tveksamma till förslaget. Jag vill också påminna Doris Håvik om att när socialförsäkringsutskottet har gjort studiebesök vid olika försäkringskassor har det sagts från folk vid kassorna: Låt oss slippa en sådan här reform, den är alltför besvärlig att administrera.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att få tillfälle att beröra socialförsäkringsutskottets majoritetsskrivning angående motionen 1064, jag är där medmotionär till Doris Håvik. Som framgått av den tidigare diskussionen kräver vi i motionen att löntagarna efter löneförhandlingar vilka resulterat i retroaktiva löneökningar skall ha rätt till särskilt tillägg till sjukpenning, föräldrapenning och dagpenning för värnpliktiga m.fl. som uppburits under retroaktivtiden. Orsakerna till dessa krav borde naturligtvis inte vara okända för utskottsmajoriteten. Men kanhända är det så att de borgerliga ledamöterna i utskottet inte har kännedom om att många löntagare drabbas av den nuvarande ordningen och förlorar pengar. Att man har dålig kännedom om detta kan delvis bero på att man inte har så stor erfarenhet av vad det innebär att vara lönarbetare. En avtalsrörelse kan bli långt utdragen — det har vi många erfarenheter av under de senaste åren. Det har inte varit ovanligt att de lokala uppgörelserna inte kunnat slutföras förrän i september och t.o.m. i oktober månad. När det gäller ersättning från försäkringskassan är löntagarna då helt utelämnade; ersättningsnivån bestäms av hur lång tid löneförhandlingarna pågår. De senaste årens löneuppgörelser på LO-området har haft den konstruktionen att man tagit speciell hänsyn till de lågavlönade. Det är också den grupp av löntagarna som oftast har den högsta sjukfrånvaron. Utöver de generella timlönepåslagen har det också utgått speciella s.k. låglönepottspåslag och förtjänstutvecklingsgarantier. Det har varit belopp om flera kronor per timme som slagits på vid löneuppgörelsens slut. Men någon uppräkning av försäkringsersättningen har inte kunnat ske. Därför har vi från den fackliga rörelsen i flera år krävt en ändring av dessa förhållanden. Doris Håvik refererade bl.a. till LO-kongressens beslut. Maj Pehrsson sade att det här inte var något nytt problem. Hon torde med det mena att socialdemokraterna borde ha löst det här. Men nu är det så, Maj Pehrsson, att vi f. n. inte har regeringsmakten — den har ni på den borgerliga kanten. Har ni nu, som Maj Pehrsson säger, vilja att jobba för att alla skall få en rättvis behandling — se till att de får det då! Den möjligheten har man ju när Maj Pehrsson sade att vi i år hade en snabb avtalsrörelse. Ja, det hade vi för Onsdagen den en del av lönemarknaden. Men jag vill påminna om att avtalsrörelsen ännu 26 april 1978 inte är klar för den offentliga sektorn, och vi vet inte hur lång den blir. Vi lever alltså fortfarande med detta problem. Vissa sjukpenning Som framgår av utskottsmajoritetens skrivning har riksförsäkringsverket tagit fram ett förslag som socialdepartementet nu har under övervägande. Då frågar man sig: Vad är det för övervägande som departementet behöver göra för att lösa denna fråga? Problematiken är klarlagd av riksförsäkringsverket, och regeringen kan inte vara i behov av några ytterligare klarlägganden för att begripa att denna fråga måste klaras ut. Den taktik som man tillämpar från borgerligt håll när vi tar upp frågor i motioner och annat är inte ny. Vi hänvisas ofta till pågående utredningar och till delegationer hit och dit; saker och ting läggs i byrålådan och skall tas fram vid ett senare tillfälle. Taktiken är att allt socialdemokratiskt skall avslås — det är den taktiken ni fullföljer i det här jobbet. Kanske är det också skräcken för ökade utgifter som gör att folk måste fortsätta att förlora sin ersättning. Visst vet vi att det sker en övervältring av förmåner till bättre ställda samhällsgrupper inom ramen för den nuvarande politiken. Men jag kan försäkra dem som nu är tveksamma att detta är en så uppenbar orättvisa att vi från den fackliga rörelsen inte kommer att ge vare sig utskottsmajoriteten eller regeringen någon ro förrän den här frågan är löst. Jag skulle vilja uppmana de borgerliga ledamöterna att göra någonting för de människor som förlorar pengar på försäkringsersättningen. Ni har chansen i dag — det blir kanske det första ni gör som är positivt för löntagarna. Ta den chansen och ställ upp för s-reservationen! Herr talman! Med det sagda ber jag att få yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen. frågor misk odling 160

Herr talman! Av flera auktoritativa uttalanden kan man dra den slutsatsen att det svenska jordbruket bör utvecklas i en mer ekologiskt inriktad bana. I regeringens förslag till nya riktlinjer för jordbrukspolitiken framhålls detta, och statens naturvårdsverk framhåller i sitt tunga remissvar vikten av att jordbruksmetoder som är alternativa till biocidanvändningen utvecklas och all bruket av handelsgödsel begränsas. Också i årets budgetproposition uttalar föredragande departementschefen att en minskad användning av kemiska medel i jordbruket är önskvärd. Det faktum att det ensidiga odlandets utarmning av jorden kan ersättas av allt kraftigare konstgödsling leder ofta till att man inte uppmärksammar förändringar i markens struktur. Detta i sin tur för med sig att man måste öka konstgödslingen ytterligare och ta till allt giftigare bekämpningsmedel. I Sverige pågår numera i begränsad omfattning vissa försök med alternativ till kemikalieanvändningen. Ett värdefullt utvecklingsarbete bedrivs t.ex. i Järna genom frivilliga krafter inom den biodynamiska odlingen för att utan handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel nå hög avkastning på jorden och undvika sjukdomar och skadeangrepp av olika slag. De hittills redovisade resultaten anger att hektarskörden är 4 å 6 5 lägre för den biodynamiska odlingen än för den konventionella, medan däremot näringskvalitet och lagringsförmåga är högre. Det finns i dag ca 100 odlare enligt den biodynamiska tekniken. Det finns också ett stort uppdämt intresse dels för att lära sig mer, dels för att gå över till biodynamisk odling. Detta kräver naturligtvis insatser från människor som har erfarenheter av och kunskap i denna teknik. Mot bakgrund av att konventionella odlare har lantbruksnämndernas konsulter till sitt förfogande för rådgivning har jag i utskottet avgivit ett särskilt yttrande, som stöder tanken att de människor som vill pröva en alternativ odling också skall få samhällets stöd när det gäller t.ex. rådgivning. Herr talman! Jag vill med mitt särskilda yttrande ytterligare fästa uppmärksamheten på de problem som möter odlare med intresse för alternativ odlingsteknik, en inriktning som dock uppmärksammats både i

Herr talman! Ylva Annerstedt har just refererat till det ökade intresse som finns i stort sett i alla berörda samhällsinstanser för en mer ekologisk inriktning av jordbrukets utveckling. Det är naturligtvis klart att det är ett vitalt samhällsintresse att utveckla mer ekologiskt inriktade metoder på jordbrukets område lika väl som när det gäller all annan produktion — det här problemet gäller även t.ex. industriell produktion av olika slag. När vi nu är eniga om att det här intresset finns, är det naturligtvis med ett visst beklagande man ser att de jordbrukare som vill pröva metoder som har ” den här inriktningen får en ogynnsam ställning jämfört med jordbrukare som använder mer traditionella metoder. Man har alltså inte samma möjlighet till stöd från samhället när det gäller utbildning, forskning, rådgivning osv. Den motion som vi behandlar här, undertecknad av Kerstin Anér och mig, syftar till att skapa likställdhet mellan jordbrukare som vill pröva den biodynamiska metoden i förhållande till andra jordbrukare. Jag konstaterar att jordbruksutskottet har en mycket positiv grundinställning till dessa våra tankegångar, vilket jag finner glädjande. Samtidigt tar kanske utskottet litet lätt på problemen. Man pekar på möjligheterna av att inom befintliga ramar satsa forskningsresurser på den biodynamiska odlingen. Jag har talat med forskare som är mycket intresserade, men som samtidigt konstaterar att det naturligtvis blir så att de redan etablerade forskningsprojekten alltid går före och att det alltså inom befintliga ramar är svårt att få pengar över till att omsätta nya idéer och tankar i praktisk handling. Det framhålls också i utskottsbetänkandet att man inom befintliga organ skall försöka utvidga rådgivnings och informationsverksamheten kring biodynamisk odling och andra alternativa odlingsmetoder. Det tycker jag är mycket lovvärt. Samtidigt måste vi emellertid vara på det klara med att dessa organ f. n. inte har tillgång till kompetent personal. Det finns alltså inte folk på lantbruksnämnder och utbildningsanstalter som är insatta i dessa jordbruksmetoder. Det gäller därför helt enkelt att förstärka resurserna på detta område. Det är, precis som det framhålls i Ylva Annerstedts särskilda yttrande, angeläget att ägna ökad uppmärksamhet åt hur dessa problem skall angripas och hur de behov som finns på det här området skall kunna tillfredsställas. På det hela taget tycker jag dock att jordbruksutskottets yttrande är positivt. Det visar ett klart intresse för ett ökat samhällsengagemang för att stödja de jordbrukare som vill söka sig fram på nya vägar i fråga om odlingsmetoder. Därför skall jag inte ställa något yrkande, utan kommer med intresse att iaktta vilka praktiska konsekvenser de positiva markeringar som misk odling jordbruksutskottet har gjort kommer att få. Det kan naturligtvis finnas anledning att återkomma till den här frågan i framtiden.

Herr talman! Det är ganska skönt att notera att den här frågan hålls levande i riksdagen år från år.

Det hälsar jag och vi andra med stor tillfredsställelse. Det är naturligtvis en rimlig begäran att de hundratals jordbrukare som nu sysslar med biodynamisk odling skall få en tillfredsställande hjälp. Dessa människor har i regel ett alldeles särskilt stort intresse för jordbruk och alternativa odlingsformer och har skaffat sig en ganska god kännedom om och kunskap i dessa frågor. I och för sig behöver de hjälp i samma mån som andra jordbrukare. Men i dag är det än viktigare att det skapas tillräckliga forskningsresurser för försök med alternativa odlingsformer. Det bör ske på ett helt annat sätt än i dag, då man sysslar med forskning i parceller och mindre försök på forskningsanstalterna. I stället bör man arbeta med hela. gårdprojekt på det här området och göra jämförelser med den konventionella odlingen. Det gäller att visa huruvida dessa odlingsformer ekonomiskt kan jämföras med konventionella odlingsformer. Det är också oerhört viktigt att föra in kvalitetsfrågorna i bilden. Det innebär ofta att många av dessa odlare — det vet jag av praktisk erfarenhet — kan få ut andra priser på sina produkter, om de handskas med dem på ett tillfredsställande sätt. Herr talman! Inte heller jag har något yrkande. Jag vill bara konstatera att utvecklingen går i rätt riktning, fast den tyvärr går litet långsamt.

Herr talman! Den fråga som vi nu skall ta ställning till gäller ersättningen från erkända arbetslöshetskassor och de konsekvenser som den får på utbildningsbidraget vid arbetsmarknadsutbildning och på det kontanta arbetsmarknadsstödet. Bakgrunden är den ökade inflation som den borgerliga regeringen är skuld till. Under 1977 steg priserna i Sverige mer än i de flesta länder inom OECD, vilket har lett till att nuvarande ersättningar med elt maximerat belopp på 160 kr. har urholkats. Det är väl bra att regeringen har dragit konsekvenserna av sin inflationspolitik genom att föreslå två nya klasser i arbetslöshetsförsäkringen, nämligen 170 och 180 kr. per dag. Men det motsvarar ju inte den prisstegring som vi har haft i vårt land. Nu skall ingen tro att regeringen på eget initiativ har föreslagit dessa förbättringar. Nej, förslaget kommer från arbetslöshetskassornas samorganisation. Dess förslag innebar dock att man utöver vad regeringen har föreslagit skulle inrätta ytterligare två klasser, så att den maximala ersättningen kunde uppgå till 200 kr. per dag. Men detta säger den borgerliga regeringen nej till, trots att remissorganen enhälligt sade ja till förslaget. Visserligen hade Arbetsgivareföreningen invändningar på grund av att finansieringen inte fanns med, men man ansåg att ersättningen från arbetslöshetsförsäkringen skulle anpassas till försämringen av penningvärdet i enlighet med vad som gäller inom den allmänna sjukförsäkringen. Regeringens njugghet mot de arbetslösa föranledde oss socialdemokrater men även vpk och apk att motionera om att riksdagen skulle besluta i enlighet med den framställning som samorganisationen inlämnat. I den socialdemokratiska motionen finns också med ett förslag om hur denna höjning skall finansieras utan att belasta statsbudgeten. Men den borgerliga utskottsmajoriteten sade trots detta nej. Den vill inte vara med om att hålla fast vid att ersättningarna skall utgå efter inkomstbortfallsprincipen utan anser tydligen att i stället skall gälla någon form av behovsprincip. Det är väl aldrig en återgång till centerns gamla krav att alla sociala försäkringar endast skall garantera en grundtrygghet som vi nu är på väg mot? Jag är, herr talman, förvånad över de borgerligas agerande i denna fråga. Den borgerliga politiken svider i skinnet på alla löntagare, men tydligen skall den svida särskilt mycket på dem som på grund av den borgerliga politiken har blivit arbetslösa. Man vägrar nämligen dem en ersättning som står i paritet med ersättningen från sjukförsäkringen. Varför har denna skillnad uppkommit? Jo, sjukersättningen stiger automatiskt, medan vi måste fatta beslut i riksdagen varje gång som nya klasser skall införas i arbetslöshetsförsäkringen. Samorganisationen framhåller i sin framställning, som inlämnades i november 1977, att ersättningen från arbetslöshetsförsäkringen skulle direkt behöva höjas till 190 kr. för att hålla jämna steg med sjukförsäkringen och att med en fortsatt inflation man redan nu borde sätta taket till 200 kr. Sedan är det ju kassorna som själva bestämmer hur högt de vill gå. I dag har 75 "5 av de försäkrade den högsta klassen, 160 kr. Det finns heller ingen risk för att någon skall få mer än sin inkomst, då det i lagen finns en överförsäkringsregel som säger att ingen kan få ut mer än 91.7 "6 av sin daglön eller elva tolftedelar. Någon förklaring till att de borgerliga, regering och utskottsmajoritet, icke orkar med att fullt ut gå kassorna till mötes finns inte, vare sig i propositionen eller i utskottsbetänkandet. Där förs ett allmänt tal om anpassning till löneläget, och det ges fagra löften om att om löneutvecklingen motiverar en höjning så skall man höja beloppet. Det är en välvilja som inte kostar någonting. Men låt mig slå fast att vad vi nu skall ta ställning till är om vi skall hålla fast vid inkomstbortfallsprincipen eller om det skall bli en ny princip, nämligen att en borgerlig regering och riksdagsmajoritet skall efter sitt godtycke bestämma kassornas ersättningsnivå. Jag skulle egentligen behöva vädja till alla borgerliga riksdagsledamöter som är löntagare att visa solidaritet med sina arbetslösa kamrater. Kanske det är meningslöst, men låt mig trots detta säga: Rösta med den socialdemokratiska reservationen och rucka inte på principen om att även ersättningen från arbetslöshetskassorna skall baseras på inkomstbortfallet. Som jag redan sagt har vi från socialdemokratiskt håll anvisat hur man skall finansiera de förbättringar som vi föreslår, då vi är fullt medvetna om att de får finansiella effekter. Höjda ersättningsbelopp i kassorna medför att det måste tillföras mera pengar, och höjda bidrag från arbetslöshetskassorna medför höjd ersättning till dem som deltar i arbetsmarknadsutbildning, på grund av det samband vi har mellan kontantersättningen vid arbetslöshet och det studiesociala stödet vid arbetsmarknadsutbildning. Kan detta vara orsaken till att de borgerliga är så återhållsamma beträffande kassaersättningen? Vi förnekar inte att höjda ersättningar leder till ökade kostnader för utbildningsbidragen, och därför föreslår vi att anslaget Bidrag till arbetsmarknadsutbildning, som i propositionen föreslås uppräknat med ett visst belopp, tillförs ytterligare 150 milj.kr. Detta är möjligt genom att vi också avlastar statens budget motsvarande utgift för stödet till arbetslöshetskassorna. Detta uppnår vi genom att ändra på finansieringen av arbetslöshetskassorna. Det ekonomiska stödet till arbetslöshetskassorna finansieras på två vägar utöver medlemmarnas avgifter: dels över statsbudgeten, dels över arbetslöshetsfonden som finansieras av en särskild arbetsgivaravgift. Fonden har bildats för att bidra till arbetslöshetsförsäkringen och det kontanta arbetsmarknadsstöd som utgår till arbetslösa som inte är berättigade till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Arbetslöshetsfondens behållning är efter 1974 och 1975 års slutredovisningar i dag uppe i ett belopp som överstiger 600 milj.kr. Fonden kan beräknas växa även i framtiden, och därför finns det utrymme enligt vår mening för en ändrad finansieringsform. Till detta kommer att utredningen om en allmän arbetslöshetsförsäkring snart skall lämna sitt Slutbetänkande, och enligt regeringsdeklarationen skall en allmän arbetslöshetsförsäkring införas under valperioden. Mot denna bakgrund har jag svårt att förstå utskottsmajoritetens skrivning att ett bifall till socialdemokraternas förslag skulle medföra att fonden kraftigt urholkas. Men, ni som utgör utskottsmajoriteten, den skall ju bara bestå ett par år till och vi är övertygade om att vårt förslag icke kommer att medföra några svårigheter inför framtiden. Vad innebär då vårt förslag? Jo, i stället för nu rådande ordning då fonden betalar två tredjedelar av grundbidraget till kassorna och en tredjedel går via statsbudgeten föreslår vi att fonden skall betala hela grundbidraget. Grundbidraget är detsamma som det kontanta arbetsmarknadsstödet, dvs. f.n. 55 ki. och med den justering som föreslås av regeringen blir det i fortsättningen 65 kr. Det är självklart att detta får en kraftig effekt på statsbudgeten. Effekten kan vara svår att beräkna på grund av att den bl.a. beror på utvecklingen av arbetslösheten och vilka ersättningsnivåer som kassorna bestämmer sig för inom de ramar statsmakterna drar upp. Vi är emellertid övertygade om att vi geren budgetmässig täckning för våra förslag. Vi föreslår alltså att anslaget till arbetsmarknadsutbildning räknas upp med 150 milj.kr. och att anslaget till arbetslöshetsförsäkring m.m. samtidigt minskas med samma belopp; allt i jämförelse med regeringens förslag. Detta innebär att hela finansieringen av arbetslöshetsförsäkringens grundbelopp kommer från denna fond. Att våra beräkningar är så noggranna som det finns en möjlighet att göra framgår av alt utskoltsmajoriteten icke har försökt motbevisa våra siffror. På en punkt har utskottet blivit enigt. Det gäller att få bort de olyckliga regler som medför att en kassamedlem i vissa fall på grund av överförsäkringsbestämmelserna får lägre ersättning än det kontanta arbetsmarknadsstödet ger. Där har de borgerliga utskottsledamöterna haft större känsla för problemet än vad regeringen hade när den skrev propositionen. Utskottet kräver nu att denna orimlighet i ersättningssystemet genast måste rättas till. De borgerliga utskottsledamöterna har däremot icke gått oss till mötes när det gäller skiftarbetarnas och deltidsarbetarnas problem. Vi har i reservationen 5 tagit upp detta problem och vill ha snabb ändring även där. Denna reservation kommer Sune Johansson närmare att motivera. Till slut, herr talman, vill jag även kommentera vår reservation nr 2, som gäller stimulansbidraget inom arbeismarknadsutbildningen. Den 1 januari 1978 höjdes beloppet till 15 kr. En enhällig riksdag tog beslutet. Enligt propositionen och utskottsmajoriteten sänker man detta belopp till den ursprungliga nivån på 10 kr. fr.o.m. den 1 juli 1978. Att ändra beloppet efter ett halvår är en ryckighet som jag finner ganska förvånansvärd. För de elever som går på arbetsmarknadsutbildning innebär den höjning som föreslås, från 55 kr. till 65 kr., ett genomslag med endast 5 kr. Jag kan inte förstå hur man motiverar förslaget om sänkningen.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna är det enda parti som konsekvent har drivit kravet på en bättre och rättvisare ersättning till dem som genomgår arbetsmarknadsutbildning. Vpk reser således på nytt kravet att alla som genomgår arbetsmarknadsutbildning skall ha dels lika stor ersättning, dels en väsentligt högre ersättning än nu. Detta borde vara en självklarhet, men denna grupp har med skiftande motiveringar alltid fått stå tillbaka. I de flesta fall har statsfinansiella skäl åberopats för att tillbakavisa vpk-kraven. Jag vill i det här sammanhanget särskilt påminna om ett förslag från vpk som framfördes samma år som riksdagsledamöterna höjde sina löner med ca 30 26, eller med ungefär 15 000 kr. per år — dvs. med en och en halv gång mer än vad AMU-eleverna då hade i årsersättning.

i månaden. Vi påminde vid det tillfället om att man hade för avsikt att höja riksdagsledamöternas arvoden ganska väsentligt, varför det borde vara rimligt att dessa grupper, som verkligen hade det ekonomiskt dåligt förspänt, fick en höjning. Men i inrikesutskottet avslogs förslaget om åtgärder i den här riktningen med 14 röster mot 1. Riksdagsledamöterna, med undantag för representanterna för vpk, var däremot senare eniga om att höja sina löner med 15 000 kr. om året. Det visar hur styvmoderligt riksdagens övriga partier behandlat dem som många gånger tvingats in på arbetsmarknadsutbildning. Det är nu på tiden att man intar en annan hållning när det gäller denna fråga. I motionen 1821 yrkar vpk att alla som genomgår arbetsmarknadsutbildning fr.o.m. den 1 juli 1978 skall få en ersättning med 175 kr. per dag under fem dagar per vecka. Yrkandet innebär således att också åldersgränsen på 20 år slopas. Vi anser att det inte finns någon bärande motivering för att de ungdomar som är under 20 år skall ha en mindre ersättning än övriga som 170 genomgår samma utbildning. I motionen yrkas vidare att arbetslöshetskassornas samorganisations krav beträffande dagpenningklasserna skall tillgodoses — och i det avseendet kan jag helt instämma i vad Bengt Fagerlund tidigare har anfört. Det innebär att regeringens förslag kompletteras med ytterligare två klasser på 190 resp. 200 kr. Jag vill understryka att detta förslag har fått ett massivt stöd från samtliga remissinstanser med undantag av Svenska arbetsgivareföreningen. Regeringen har tydligen tagit fasta på vad denna enda remissinstans haft att anföra i form av avvikande mening. I och för sig är det inte så märkvärdigt att man förfar på det sättet, eftersom det handlar om arbetsköparnas remiss. Det går ju helt i stil med den i övrigt förda politiken, och varför skulle man inte löpa linan ut också när det gäller denna fråga? Vpk har också yrkat — liksom i tidigare sammanhang — att det kontanta arbetsmarknadsstödet höjs till 110 kr. per dag.

Ingen kan förklara hur de som måste försöka leva på s.k. kontant arbetsmarknadsstöd skall kunna existera på detta. De 110 kr.

Vpk kräver i denna motion förbättringar för de grupper som i dag har det sämst ställt. Det gäller bl.a. de arbetslösa, som kan indelas i flera grupper. En del har aldrig lyckats komma in i arbetslivet och kvalificera sig för medlemskap i arbetslöshetskassa. De är hänvisade till det lägre stödet, kontant arbetsmarknadsstöd. Detta måste kompletteras endera genom bidrag från sociala myndigheter eller när det gäller ungdomar genom att föräldrarna träder in och fortsätter att bidra till deras försörjning. Det handlar vidare om äldre, utförsäkrad arbetskraft, som också måste leva på det lägre bidraget. Det rör sig även om krav på förbättringar för dem som är direkt arbetslösa eller som är hänvisade till arbetsmarknadsutbildning av arbetsmarknadsskäl, dvs. därför att det inte finns något arbete för dem. Enligt vår uppfattning måste det vara samhällets sak att dessa grupper åtminstone får en något så när dräglig utkomst. Jag hemställer därför om bifall till samtliga yrkanden i motionen 1821. Utskottet har anfört — eller rättare sagt anmärkt på — att vi i vår motion inte har visat hur de föreslagna höjningarna skall finansieras. Det är i och för sig ett riktigt påpekande att vi inte har tagit upp den frågan. Men man är inte alltid tvungen att anvisa varifrån pengarna skall tas. När det gäller en angelägen och viktig fråga, som måste lösas, får man naturligtvis skaffa fram pengarna. Vi har tidigare i dag diskuterat miljardrullningen till militära ändamål. Visst kan man skaffa fram pengar, om man verkligen vill det och prioriterar de frågor det gäller. Och en sak är helt klar: hade regeringen — och då särskilt centern — stått fast vid sina fagra vallöften om skapande av nya arbetstillfällen, exempelvis om 400 000 nya jobb, ja, då skulle finanseringen inte vara något problem. Då skulle nuvarande kostnader kunna skäras ned väsentligt, åtminstone med nio tiondelar. Men skaffa ungdomen jobb, ge dem som i dag är utslagna i arbetslivet ett meningsfullt arbetet! Då kommer det faktiskt att finnas medel att höja ersättningen till det fåtal människor som kommer att vara kvar i utbildning eller som av särskilda skäl inte kan erhålla arbete. Vi får säkerligen anledning att ganska snart diskutera de här frågorna på nytt.

Förslaget har lagts fram efter en framställning från arbetslöshetskassornas samorganisation med hänsyn till att tre fjärdedelar av de försäkrade nu beräknas vara berättigade till en ersättning av 160 kr. per dag, vilket innebär att de nått den högsta dagpenningklassen. Nu sade Bengt Fagerlund i sitt anförande att regeringen minsann inte lagt fram det här förslaget alldeles av sig själv, utan det hade kommit först efter en framställning från arbetslöshetskassornas samorganisation. Så vitt jag vet var det samma organisation som kom med förslag förra gången det företogs en höjning.

Därmed avstyrker vi socialdemokraternas reservation nr I och motionerna från vpk och apk. skall gälla från den 1 juli 1978. Utskottet tillstyrker förslaget och avstyrker därmed vpk:s förslag om en höjning av det s.k. KAS-stödet till 110 kr. och apk-förslaget om en höjning till 100 kr. per dag. I och för sig skulle vi väl alla vilja höja bidrag av olika slag, men det är också fråga om att fördela resurserna. Hittills har också den principen gällt att det kontanta arbetsmarknadsstödet inte skall vara förmånligare än ersättningen från arbetslöshetskassa. Där är den lägsta ersättningen f. n. 70 kr. När det gäller utbildningsbidraget till elever i arbetsmarknadsutbildning, finns ett motionsyrkande från vpk om en höjning.

Utbildningsbidraget består av ett grundbidrag och ett stimulansbidrag. Socialdemokraterna reserverar sig mot förslaget om en sänkning av stimulansbidraget från de 15 kr. som gäller från 1 januari i år till den tidigare nivån på 10 kr. från I juli 1978. Utskottet ansluter sig till departementschefens förslag. Man kan se höjningen den 1 januari som ett sätt att tidigarclägga en del av den inkomstförstärkning som nu genomförs. Socialdemokraterna har också förslag som gäller finansieringen av det kontanta stödet vid arbetslöshet. Utskottsmajoriteten avvisar det förslaget, och vi gör det mot bakgrund av att ALF-utredningen nu snart kommer med sitt betänkande. Det finns ju då anledning att i samband med den proposition som väntas nästa år ta upp till diskussion frågor som rör nivån på dagpenningklasserna, finansieringsfrågorna och förhållandet mellan de olika ersättningarna när det gäller både arbetslöshet och arbetsmarknadsutbildning. Utskottet har ställt sig bakom ett yrkande i den socialdemokratiska partimotionen såsom herr Fagerlund påpekade, och det gäller ett förhållande som påtalats av AMS. I ett fåtal fall förekommer det att arbetslösa kassamedlemmar som haft speciellt lågavlönat arbete med den tillämpning av överförsäkringsreglerna som nu gäller fått lägre ersättningsbelopp från arbetslöshetskassan än de skulle ha fått via det kontanta arbetsmarknadsstödet. Detta har vi i utskottet funnit orimligt, och vi anser att det bör rättas till omedelbart så att kassamedlemmar tillförsäkras en ersättning lägst motsvarande aktuellt belopp för det kontanta arbetsmarknadsstödet. Vi föreslår alltså att detta skall ges regeringen till känna. När det gäller motionen 611 avstyrker vi den med hänsyn till att ALF utredningen snart kommer med sitt betänkande där frågan tas upp. Det är givet att många av de människor och särskilt ungdomar som skall klara sig på de lägsta bidragsbeloppen vare sig det gäller arbetslöshetsförsäkringen, bidraget till arbetsmarknadsutbildningen eller det kontanta arbetsmarknadsstödet har det knepigt med sin ekonomi. Men det är inte enbart en resursfråga utan också en rättvisefråga, t.ex. i jämförelse med andra grupper som studerar. Så några kommentarer till Bengt Fagerlund, som började med att säga att den inflation vi nu har är den borgerliga regeringens skuld. Vi har ett gemensamt ansvar, Bengt Fagerlund. Vi har satsat på att hålla så många människor som möjligt i arbete och hellre då tagit inflationen. Vi var överens om att vi skulle bygga upp ordentligt med lager för att försöka klara oss tills det blev en konjunkturuppgång utomlands. Jag tror att vi alla får ta vår del av ansvaret för den inflation som har varit.

Herr talman! Eva Winther har motiverat utskottets betänkande, men jag konstaterar att hon inte med ett enda ord har kritiserat det sätt varpå vi anser att vi kan finansiera det förslag som vi har lagt fram. Detta leder mig osökt in på frågan: Varför kan man då icke acceptera våra reservationer och förslaget om att maximibeloppet skall vara detsamma som ersättningen från försäkringskassorna, så att arbetslöshetsförsäkringen skall utgöra 200 kr.? Här talas det mycket om löneutvecklingen och att ersättningarna skall höjas i takt med denna. Om man höjer ersättningen till 200 kr. och säger att samma ersättning skall utgå vid arbetslöshet som vid sjukdom, täcker dessa 200 kr. med 91,7 26 som överförsäkring en timlön på 27:25, och 190 kr. täcker ungefär en lön på 26 kr. i timmen. Om vi jämför dessa belopp med sjukförsäkringsbeloppen bör vi också ha i minnet att sjukförsäkringsersättningen utgår i sju dagar men arbetslöshetsersättningen i bara fem dagar. Beloppet 200 kr. motsvarar då 142 kr. per dag i sjukpenning. Detta måste vi nu klara ut och ge de arbetslösa möjlighet att erhålla samma belopp som de får vid sjukdom. Eva Winther började med att säga att arbetslöshetskassornas samorganisation gjort framställningar också när det gällde en höjning av bidragsbeloppen i de nya klasserna 150 och 160 kr. Detta är alldeles riktigt. Skillnaden mellan det tidigare tillfället och nu är dock att regeringen och riksdagsmajoriteten då fullt ut följde samorganisationens förslag, medan ni i dag prutar ner de två högsta klasserna! Sedan sade Eva Winther att stimulansbidraget var ett sätt att tidigarelägga förbättringar inom området. Låt mig då konstatera att om man följer den linjen att arbetslöshetsbidragets storlek skall ansluta sig till kostnadsutvecklingen har ju beloppet 10 kr. kvarstått ganska länge — jag har visserligen inte kontrollerat vilket år vi införde det beloppet, men jag tror det var för fem eller sex år sedan — och det är då inte mycket att säga om förslaget att höja beloppet till 15 kr. Lägg märke till att de som får AMU-bidrag nu har 70 kr. om dagen! Med det förslag som vi lägger fram blir deras ersättning 75 kr. per dag. Det är väl en förbättring, och ingen kan säga att man tar bort någonting för att nå detta resultat. Jag kan inte, herr talman, komma ifrån intrycket att man inte med ett enda ord berör finansieringsfrågan helt enkelt därför att man inte vill gå samorganisationen till mötes.
Herr talman! Jag vill bara ställa ett par frågor till Eva Winther. Hon säger att även om man skulle vilja göra mer måste man ändå göra prioriteringar, och så talar hon för ett kontant arbetsmarknadsstöd med 65 kr. per dag. Jag vill bara till Eva Winther ställa frågan: Går det i dag att leva på 65 kr. om dagen? Om det är fråga om prioriteringar och den borgerliga regeringen nu har gjort en sådan på det viset att den kan anslå mellan 15 och 20 miljarder till militären men inte orkar med mer än 5 kronors ökning per dag till dem som nu har 60 kr. i arbetsmarknadsunderstöd, tycker jag det är en dålig prioritering; det måste jag säga! Vidare förde Eva Winther ett annat resonemang för att motivera avslaget: det skulle också vara ett rättvisekrav att de som tvingades till den låga ersättningen måste jämföras med vissa studerande, som också har låga ersättningar. Jag tror inte att de studerande som eventuellt skulle ha så låg ersättning skulle visa någon avund mot de människor som i dag inte kan få något jobb eller är utslagna och utförsäkrade från arbetslöskassorna, om de skulle få några kronor till. Det är en uppfattning som verkar fullkomligt främmande för mig i de ärenden jag känner till. Jag har aldrig hört någon framföra att därför att vissa har låg ersättning skall också andra grupper i samhället ha samma låga ersättning. Jag vill gärna ha svar på frågan huruvida Eva Winther anser att det går att leva på 65 kr. om dagen.
Herr talman! Det var alldeles riktigt, Bengt Fagerlund, att jag inte sade någonting om ert finansieringsförslag för arbetslöshetsfonden. Jag skulle ha noterat som positivt att ni faktiskt har anvisat pengar för de förslag ni kommer med — det har inte vpk eller apk gjort, som vi också sagt i utskottet. Arbetslöshetsfonden kommer säkert att tas i anspråk framöver, hur mycket vet vi inte säkert. Men vi menar ändå att det är fel att ändra finansieringssystemet nu när ALF-utredningen snart kommer med sitt förslag. Skillnaden mellan våra förslag till stimulansbidrag är 5 kr. Men det är ju inte så enorm skillnad på 15 kr. och 10 kr. För övrigt infördes väl de 10 kronorna för inte så särskilt länge sedan. Jag tyckte att Bengt Fagerlund sade att det var för flera år sedan. Sedan säger Karl Hallgren att det går att skaffa pengar om man vill prioritera. Javisst, men skaffar vi oss ökade utgifter nu så innebär det också ett ökat budgetunderskott. Och beträffande frågan om det går att klara sig på 65 kr. per dag så kan man fråga sig om det var lättare att klara sig på 35 kronor år 1974 — det var nog knepigt det också. Som jag sade i mitt tidigare inlägg så skulle man önska att man kunde höja en hel del av de här bidragen, men då blir det konsekvensändringar som betyder ganska mycket.

Herr talman! Eva Winther säger att arbetslöshetsfonden säkert kommer att behöva tas i anspråk i framtiden. I regeringsdeklarationen står att vi skall få ett nytt arbetslöshetsförsäkringssystem, och folkpartiet har varit pådrivande för att vi skall få en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Då skall alltså denna fond gälla i två år till, innan vi får det nya systemet. Hur hög arbetslöshet räknar Eva Winther med att vi skall ha fram till 1980 eller 1981 för att den här fonden, som i dagens läge säkert närmar sig en miljard, skall gå åt? Ni menar väl inte att dessa fonder skall användas för att finansiera ett nytt arbetslöshetsförsäkringssystem och att dagens arbetslösa skall betala kostnaden för borgerliga förslag och borgerlig reformpolitik i framtiden? Dessa fonder har kommit till för att finansiera nuvarande arbetslöshetsförsäkring, och jag hoppas verkligen att vi inte får en så hög arbetslöshet att dessa fondmedel går åt. En sak till: Jag erkänner villigt att jag angav fel tid när det gäller stimulansbidraget. Jag tror att det var den 1 januari 1976 som de bestämmelserna trädde i kraft. Eva Winther sade i sitt första inlägg att vi alla är skuld till inflationen på grund av att vi fört en aktiv arbetsmarknadspolitik. Är det verkligen för att vi har fört en arbetsmarknadspolitik, som inte har slagit ut människorna till arbetslöshet, som har gjort att vi fått inflation? Den förklaringen har jag inte hört förut, och jag blev verkligen överraskad.
Herr talman! Jag vill bara upplysa Eva Winther om att det naturligtvis inte går att försvara ett förslag till låg ersättning med att det var svårt att klara sig på den ännu lägre ersättningen när den infördes. Det är ju en konstig argumentering. Men redan då beslutet om kontant arbetsmarknadstöd togs påtalade vpk det orimliga i att ha en så låg ersättning till ungdomar, som inte hade kommit in i arbetslivet och som följaktligen inte kunnat kvalificera sig för att komma med i arbetslöshetskassorna, eller till de människor som gått arbetslösa så länge att de blivit utförsäkrade. Man hänvisar ju de grupperna till att leva på ett ersättningsbelopp som är mindre än existensminimum. Det är fantastiskt.
Herr talman! Ja, Bengt Fagerlund, det är alldeles riktigt att folkpartiet varit pådrivande när det gällt att arbeta för en allmän arbetslöshetsförsäkring. Vi gläder oss mycket åt att det snart kommer ett förslag från ALF-utredningen, men vi tycker att det har dröjt alldeles för länge. Vi anser att man skall bestämma hur den här fonden skall användas när ALF-utredningens betänkande föreligger. Vad gäller inflationen och vår arbetsmarknadspolitik är det väl ändå så att andra länder, Västtyskland och flera andra, har valt att ha en hög arbetslöshet och låg inflation. Vi har valt tvärtom, och jag trodde att vi var överens om det. Visst är det väldigt bra, Karl Hallgren, att försöka arbeta för att få högre bidrag. Men vi hade en debatt här i kammaren för ett tag sedan som gällde de gäststuderande. Vårt förslag innebar då att de gäststuderande skulle kunna redovisa att de hade 75 kr. per dag att leva på. Det tyckte ni från vpk:s sida var ett för högt belopp. Nu tycker ni att 65 kr. per dag är för litet. Det här går inte riktigt ihop, tycker jag. Avslutningsvis vill jag bara säga att regeringen gjort en uppräkning av basstödet. Det förslag som nu föreligger innebär en klar förbättring jämfört med tidigare. Det har satsats mer på utbildning. Man har ökat antalet utbildningsplatser inom AMU på ett fantastiskt sätt under den här tiden.